Fru talman! De två betänkanden från socialutskottet, nr 6 och 10, som vi nu behandlar, innebär en efterskörd från höjningen av barnbidragen, flerbarnsstödet och bostadsbidragen med vidhängande inkomstförstärkningar, som behandlades av riksdagen i våras. Det är den största barnbidragshöjning som vi någonsin har beslutat om här i riksdagen och som nu träder i kraft den 1 januari. Vi har haft fyra saker att behandla med anledning av propositionen: Två av de här frågorna har inte vållat några problem vid propositionens behandling i utskottet. Socialutskottet har självt önskat att barnbidragen skall utbetalas månadsvis, efter en motion i januari i år av Inger Hestvik och Iréne Vestlund, båda socialdemokrater. De får tacka för att motionen blev bifallen fort och för att förslaget kom i propositionen snart, så att vi nu har månadsutbetalningar från den 1 januari. Anledningen till detta är naturligtvis att barnbidraget och flerbarnsstödet har blivit så stort att man nu kan göra månadsutbetalningar. Det är 400 kr. för ett barn och 1400 kr. för tre barn. En fembarnsfamilj får 3 000 kr. i månaden. Inte heller förslaget om bidragsförskott till ensamstående adoptivföräldrar har den här gången väckt någon gensaga i utskottet, utan vi tillstyrker det. Däremot har de två andra frågorna föranlett både debatt i utskottet och reservationer. När det gäller socialutskottets betänkande nr 6 är det bara att konstatera att socialdemokrater och vpk valt en annan väg än de borgerliga partierna. Men lösningen för de enskilda blir i stort sett densamma. Frågan gäller biståndsarbetarnas barnbidrag. När propositionen i våras aviserade att regeringen ämnade sänka gränsen för rätt att erhålla barnbidrag från tre till ett år när det gäller dem som vistas utomlands, så reagerade utskottet enhälligt i fråga om biståndsarbetare och missionärer, anställda av trossamfund och ideella organisationer. Vi menade att detta skulle drabba dem särskilt hårt — också därför att de inte är så högt betalda.

Dessutom kommer bidraget inte att betalas retroaktivt, utan de får det månadsvis. För biståndsarbetare för ideella organisationer hänvisade propositionen till SIDA. Jag skall inte neka till att vi socialdemokrater också gärna sett att alla hade kunnat behandlas lika. Nu får vi två kategorier, å ena sidan präster och missionärer, å andra sidan de övriga. Vi har emellertid funnit att regeringen har föreslagit den mest framkomliga vägen. Det visar sig genom de utredningar som har gjorts i departementet att det kan komma att bli praktiska svårigheter, och då får man gå fram den väg som är enklast. Vi har gjort ett förtydligande i utskottet. De som är anställda av ideella organisationer och är biståndsarbetare bör få sitt bidrag över SIDA. Vi säger i betänkandet: ”Det kan ske antingen i form av ett förhöjt generellt bidrag till ifrågavarande organisationer eller genom att SIDA via en särskild fond utbetalar barnbidrag för barn till biståndsarbetare vars utlandsvistelse inte beräknas vara längre än tre år. De medel som SIDA disponerar för bidrag till enskilda organisationer bör uppräknas i motsvarande grad fr.o.m. nästa budgetår.

Det vore inte lyckligt, utan bidraget bör upplevas som lika för alla. Jag hoppas att SIDA på den punkten kan komma fram till en lösning. I vilket fall som helst bör de enskilda vara helt på det klara med att de får ett bidrag motsvarande barnbidraget, så att de inte upplever någon skillnad. Fru talman! Några ord vill jag också säga om det förlängda bidragsförskottet till studerande som fortfarande bor hemma. Det är en fråga om pengar. Det betyder enligt beräkningar i reservationen 21 milj.kr. under det första halvåret nästa år, dvs. under det budgetår som löper. Hela kostnaden — det är en engångskostnad, eftersom ungdomarna växer in i de nya bestämmelserna — beräknas bli 41 milj.kr. Det är klart att man kan ha vissa funderingar kring detta. Vi har haft en lång diskussion om en kostnad på 19 milj.kr. som gällde BB-avgifterna. Det har stått i alla tidningar, men om detta har det varit tyst. Men denna förändring gäller 20 milj.kr. i första omgången och 41 miljoner sammanlagt. Det är klart att man inte kan tillstyrka det alldeles utan vidare i det trängda ekonomiska läge vi har. Därtill kommer ett annat problem, som jag faktiskt är litet förvånad över att man inte har tagit ad notam. Det förlängda bidragsförskottet skall alltså utgå till underhållsberättigade till dess barnet uppnått 20 års ålder. Om systemet införs omedelbart för alla — och man inte får växa in i det — innebär det, som vi reservanter säger, att nya avtal måste skrivas. Och om den underhållsskyldige inte vill vara med på det, får man gå till domstol. Låt mig ta ett enkelt exempel: Om underhållsbidraget har upphört för ett halvår sedan får man gå till vederbörande som är underhållsskyldig och teckna ett nytt avtal. Nekar han eller hon får man alltså gå till domstol. — Givetvis kan på detta sätt sår rivas upp, och det hela kan medföra svårigheter. Nu försökte utskottsmajoriteten lösa det hela genom att säga att bidragsförskottet inte skall vara kopplat till avtal eller dom, inte kopplat till underhållsbidrag. Men bidragsförskottet är kopplat till underhållsbidrag, och det har sagts att det är helt omöjligt att skilja på dem. Rent praktiskt kan jag konstatera att vi i så fall skulle få ett helt nytt bidrag och givetvis nya gränsdragningar mot sådana som inte får bidragsförskott. Detta uppgår i dag till 723 kr./mån., och det är naturligtvis eftersträvansvärt. Det visade sig omöjligt att komma fram på den vägen. Såsom framgår av utskottsbetänkandet har Inga Lantz anfört vissa synpunkter — bl.a. att det inte går att komma fram på den föreslagna vägen. Det hela har också prövats i lagutskottet, där man också konstaterade att det inte gick att följa det förslaget. Här är det alltså fråga om dels pengar, dels de bekymmer som det innebär om riksdagen bifaller utskottsmajoritetens hemställan i detta avseende. Jag hoppas således att riksdagens ledamöter väljer att bifalla reservationen — dvs. socialdemokraternas förslag — i detta fall. Annars kommer det att uppstå stora bekymmer. Jag ber, fru talman, att med det sagda få yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 6 och till reservationen i socialutskottets betänkande 10 av samtliga socialdemokrater i utskottet. Med det anförda har jag också indirekt replikerat de föregående talarna.
Fru talman! När det gäller frågan om bidragsförskott skall jag inte replikera Evert Svensson, därför att Nils Carlshamre i egenskap av motionär kommer att redovisa vår uppfattning på den punkten. När det gäller barnbidrag vid längre tids utlandsvistelse tycker vi — vilket framförs i reservation 1 — att det är märkligt om man krånglar till stödet så som socialdemokrater och kommunister vill göra. Om vi har ambitionen att ge dem som är anställda i u-landsarbete i ideell organisation eller i kyrka och frikyrka i övrigt barnbidrag enligt denna undantagsregel, är det väl smidigast och effektivast att detta fördelas enligt gällande barnbidragsregler. Det måste enligt vår mening vara en oerhört byråkratisk och tokig modell att fördela dessa pengar via SIDA, som i sin tur skulle göra fördelningen efter ansökan från organisationerna. SIDA handlägger i dag statsbidrag till ideella organisationer som uppfyller kriterierna för statsbidrag. Men i och med att man uppfyller kriterierna för statsbidrag kan man också få bidrag fördelat utifrån den nya bidragsregeln, som skall ersätta barnbidragen för dem som arbetar inom dessa organisationer. Men då måste även andra organisationer — som inte får statsbidrag — klassas som ideella organisationer som arbetar i utvecklingsländerna. Således får SIDA då utvidga sin verksamhet när det gäller den här bedömningen, och det kan inte vara rationellt och riktigt. Jag vill fråga Evert Svensson om det inte enligt majoritetsförslaget blir så att de personer som inte är präster och missionärer och som arbetar utomlands, t.ex. i svenska sjömanskyrkan, inte kommer att få barnbidrag, inte ens via SIDA-fördelningen. Således blir det en betydande försämring för svenska kyrkan och trossamfund på den punkten. Det är inte riktigt, menar vi, att gå till väga på det sättet. Jag förutsätter att jag har rätt när jag har tolkat majoritetsskrivningen i betänkandet på det sättet att de faller utanför ramen.
Fru talman! När det gäller reglerna för barnbidraget vid längre tids utlandsvistelse säger Evert Svensson att man kommit fram till att det som nu föreslås i propositionen skulle vara den mest framkomliga vägen och att det skulle innebära svårigheter att vidga kretsen till all personal som arbetar inom svenska kyrkan och andra trossamfund utomlands. Men jag tror det kommer att finnas anledning att i riksdagen återkomma till frågan om den likabehandling som vi har föreslagit i vår motion. Argumentet i propositionen för den särställning som präster och missionärer genom förslaget får är det förhållandet att de anses ha en bibehållen anknytning till Sverige under arbetet utomlands; det följer av 28 § i folkbokföringsförordningen, där det stadgas en rätt för dem att kvarstå som kyrkobokförda i Sverige. Till detta hänvisar man i propositionen, och det citeras också på s. 6 i betänkandet. Men nu är det så att samma regel gäller också andra anställda, t.ex. inom svenska kyrkan i utlandet, SKUT. Det som alltså är grunden till att man föreslår undantag för präster och missionärer är grunden för att man kan kräva samma förmåner också för övriga anställda — annars haltar resonemanget. Utöver detta formella resonemang — att det gäller flera anställda än präster och missionärer — finns det sakargument som väger ännu tyngre. Dem har jag tidigare framfört. Jag vill understryka att det här gäller människor som arbetar på ett och samma område i en grupp; de utgör ett sammansvetsat arbetslag när det är som bäst — att här försöka åtskilja grupperna är omöjligt, både formellt och sakligt.
Fru talman! Det kan naturligtvis här uppstå problem med gränsdragningen — det gäller i båda fallen. Det problemet löser vi inte till 100 90. Jag kan gärna hålla med om vad Göte Jonsson här säger: Vi bör följa det här och se till att det klaras ut. Om det uppstår svårigheter får vi naturligtvis ta upp den saken. Vi har i utskottet varit eniga — det sade jag också i mitt anförande — om att försöka åstadkomma en likabehandling. Det har gjorts utredningar på departementet sedan vi i våras begärde det här, och man säger där att den väg regeringen har valt är den mest framkomliga och att man över SIDA naturligtvis kan lösa det för dem som är biståndsarbetare och anställda i ideella organisationer. Jag har sagt — jag vill gärna upprepa det — att det helst bör vara så att de får ett barnbidrag eller ett bidrag som liknar ett barnbidrag, ett bidrag som utdelas enligt samma kriterier som barnbidrag, så att de inte här upplever en orättvisa. Jag är för min del medveten om att det finns anställda inom svenska kyrkan i utlandet — sjömanskyrkan, som det hette förr — som inte kommer i åtnjutande av barnbidraget. Jag tror inte att de är särskilt många. Dessutom är jag helt övertygad om att svenska kyrkan kommer att lösa den här frågan för dessa familjer. Jag tror inte att de anställda kommer att uppleva den skillnad som Ulla Tillander här har talat om. Det här är ett litet problem i sammanhanget. Jag tycker att vi har gjort ett bra arbete i socialutskottet och att regeringen har tillmötesgått oss i vår hemställan från i våras. Jag tycker att vi på ett bra sätt har klarat barnbidragsfrågan för dem som arbetar i trossamfund och ideella organisationer utomlands. Låt oss nu följa utvecklingen. Om det uppkommer svårigheter, så får vi försöka lösa dem.
Fru talman! Jag tycker att SIDA skall ägna sig åt sin uppgift, nämligen att utifrån sakliga bedömningar fördela anslag till organisationer som arbetar ideellt i u-länderna. Man skall inte fördela barnbidrag, utan det skall andra myndigheter göra. Det är den regeln som majoriteten i utskottet nu vill frångå. Varför krångla till det? Jag tackar Evert Svensson för att han klart sade att vissa människor som arbetar inom svenska kyrkan och frikyrkorna kommer att ramla ur systemet, därför att de inte kan knytas till u-landsarbetet. Vi anser att det är ganska allvarligt att det blir på det sättet. Det har aldrig varit vår avsikt.
Fru talman! Även om den här frågan kommer att lösas inom svenska kyrkan, som Evert Svensson säger, är det ändå en märklig gränsdragning som görs när man behandlar prästers och missionärers barn på ett sätt och assistenters och husmödrars barn på ett annat sätt. Jag tar ändå fasta på vad Evert Svensson har sagt, nämligen att man bör följa den här frågan och eftersträva en likabehandling. Eftersom jag har tagit SKUT som exempel kan jag nämna att SKUT i sin tjänst har präster, assistenter och husmödrar, närmare bestämt 31 präster, 21 assistenter och 35 husmödrar. Dessa grupper finns ofta på samma arbetsplats. Jag är övertygad om att det skulle väcka stor förvåning på en sådan arbetsplats, om vi kategoriskt avvisade tanken på likställighet i barnbidragshänseende mellan de olika grupperna. Det finns inga skäl att göra det. Inga anställda i dessa grupper är högavlönade eller har speciella ekonomiska förmåner för att de arbetar utomlands. Dessutom är SKUT en del av Sverige. Dess syfte är att skapa en rastpunkt för svenskar utomlands. Samma regler i barnbidragshänseende måste gälla för dem som arbetar på samma arbetsplats lika väl som samma regler bör gälla inom all kyrklig och ideell verksamhet utomlands.
Fru talman! Det här är naturligtvis ett mycket litet problem. Jag undrar hur många barn det egentligen är fråga om. Måhända kan man räkna dem på sina tio fingrar. Problemet kan således inte heller vara särskilt stort för svenska ” kyrkan. Hur det är för frikyrkorna känner jag faktiskt inte till — troligen inte något. Svårigheterna i alla sådana här sammanhang är att dra gränserna så att barnbidrag inte kommer till personer som inte är berättigade till dem. Jag upprepar vad jag sade tidigare, nämligen att det är utomordentligt att vi har kunnat lösa den stora frågan. Det handlar om en kostnad på 5-6 milj.kr. varav SIDA:s del kanske utgör 1 milj.kr.

Fru talman! Det är bra att vi nu äntligen kan ta ställning till de frågor som behandlas i socialutskottets betänkanden 6 och 10. Det är några frågor som rör reglerna för det familjepolitiska stödet och som har diskuterats länge. När regeringen i våras, som Evert Svensson har erinrat om, efter mycken vånda presenterade ett förslag om förbättrat familjepolitiskt stöd, fanns också förslag till mindre ändringar i de frågor som i dag är aktuella — mindre med avseende på den ekonomiska omfattningen för budgeten men betydelsefulla nog för de människor som berörs. Riksdagen kunde då inte ta ställning, därför att regeringen inte hade bifogat lagförslag till propositionen. Det fanns alltså brister i underlaget, och dess värre är underlaget bristfälligt också nu, när vi skall ta ställning. I förslaget om barnbidrag vid utlandsvistelse är utskottet starkt splittrat, men också majoriteten föreslår tillägg till propositionen. Beträffande bidragsförskott för studerande föreslår utskottet ändrade övergångsbestämmelser i förhållande till förslaget i propositionen. I fråga om bidragsförskott till ensamstående adoptivföräldrar är vi eniga, men det beror på att socialdemokraterna har ändrat mening sedan ett år tillbaka. Vad slutligen gäller månadsutbetalning av barnbidrag är vi nu överens, sedan det väl finns ett lagförslag. Jag nämner det här därför att det faktiskt inte är någon enstaka händelse att det finns brister i den sakliga underbyggnaden hos propositioner som kommer från socialministern, och det var fint att jag kunde få säga det nu när socialministern sitter och lyssnar. Jag vill, fru talman, närmare beröra frågan om reglerna för barnbidrag vid utlandsvistelse, som de föregående talarna redan har tagit upp. Nuvarande praxis är inte bra utan har sina brister. Den innebär oftast att barnbidrag utgår i tre år. För största delen av tiden utbetalas de i efterskott, om det har funnits anknytning till landet. Man kan kritisera nuvarande ordning därför att den är slumpmässig. Regeringen föreslår nu en huvudregel, som innebär att barnbidrag utgår i ett år. Denna ordning skulle kraftigt ha försämrat för föräldrar anställda vid ideella organisationer utomlands. Det påtalades också, som här har erinrats om, i våras. Det har regeringen nu tagit hänsyn till, och detta noterar vi med tacksamhet, men bara viss hänsyn. I propositionen föreslås, som framgått, att endast präster och missionärer skall få barnbidrag för sina barn upp till tre år. Jag tror att ett sådant förslag kan komma fram bara om man har mycket bristande insikter i hur missionsarbete och internationellt biståndsarbete bedrivs. Det skulle nämligen, som här påpekats, betyda att missionären får barnbidrag för sina barn men inte sjuksköterskan eller andra anställda vid samma missionsstation. De här bristerna i regeringspropositionen har socialdemokraterna i utskottet nu sökt rätta till men på ett otillräckligt och tillkrånglat sätt. Man föreslår att SIDA skall betala ut ett belopp som motsvarar barnbidraget. Effekten blir alltså att missionären får barnbidrag för sina barn automatiskt, medan sjuksköterskan skall ansöka om att få bidraget. Dessutom innebär majoritetsförslaget att bidrag skall utgå för dem i biståndsarbete, och vad som är biståndsarbete avgör SIDA. Hur blir det då t.ex. för en ekonomiföreståndare vid en missionsstation? Anses hon eller han bedriva biståndsarbete i den mening som SIDA lägger i definitionen? En annan konstighet är att en präst vid svenska kyrkans utlandsarbete i ett i-land får barnbidrag men inte barn till assistenten vid samma kyrka och inte t.ex. den som arbetar för Svalorna i ett u-land med blygsammaste tänkbara lön. Den senare får ansöka om bidrag utan att vara säker om att något sådant utgår. Till det här kan också sägas, som Göte Jonsson har påpekat, att det knappast är en uppgift för SIDA att bli ett slags biträdande myndighet till riksförsäkringsverket. Hur socialdemokraterna kan säga att det här är det enklaste sättet att lösa frågan är för mig obegripligt. I majoritetstexten uttrycks emellertid en del fromma förhoppningar om att ett belopp motsvarande barnbidragen skall utgå, men det görs inget tillkännagivande till regeringen om detta. Därför hoppas jag att socialministern nu för regeringens räkning lyssnar noga och läser texten noggrant, för någon riksdagens skrivelse kommer inte att avlåtas på den här punkten. De borgerliga partierna är överens om att det här hade gått att ordna på ett mycket bättre sätt, nämligen så att alla som är anställda av svenskt trossamfund eller ideell biståndsorganisation skulle få barnbidrag. Moderaterna och centerledamöterna begränsar emellertid detta till att gälla tre år, och det tycker jag är olyckligt och onödigt. Det rör väldigt få, och den ekonomiska effekten är alltså utan betydelse för statsverket. Men viktigare än det är att en sådan regel skapar en del komplicerade gränsdragningar. Jag har påpekat i min reservation att det faktiskt kan inträffa att en missionär som skall åka hem kommer i väg litet för sent så att treårstiden passeras, och vederbörande riskerar då att bli utan barnbidrag. Eller också kanske han eller hon återvänder efter att ha varit hemma i Sverige för kort tid och får då inte barnbidrag igen. Det finns ingen anledning att krångla till det på det här viset. Låt alla behandlas lika utan tidsgräns; det är den enda rimliga = Nr 49 principen: Onsdagen den Fru talman! Bara några ord om det förlängda bidragsförskottet. Att detnu 12 december 1984 föreslås utgå för studerande är bra; det blir ett värdefullt ekonomiskt komplement. Men det egendomliga på den punkten är de övergångsbestämmelser som föreslås. Föräldrar till ungdomar som är över 18 år får bidragsförskott om dessa går kvar i skolan, men det gäller bara för dem som fyller 18 år efter den 1 januari 1985. Nästa år kan det alltså hända att barn till ensamstående föräldrar som i lagens mening skulle vara berättigade att få bidragsförskott inte får det, därför att de hann fylla 18 år i december i stället för i januari. Kan någon ha förståelse för en sådan orättvisa? Det som Evert Svensson anförde som invändning håller inte. Det gäller nämligen för dem som får bidragsförskottet nästa år att betalningskrav kan riktas mot den betalningsskyldiga föräldern.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

Herr talman! Utskottets värderade ordförande undrade varför vi inte tagit med något tillkännagivande i vårt förslag när det gäller att utvidga personkretsen till att omfatta biståndsarbetare anställda av ideella organisationer som får bidragen genom SIDA. Men ett tillkännagivande om detta finns redan i propositionen. Vad vi har gjort är att vi infört ett förtydligande i skrivningen. Vi har också varit i kontakt med UD i frågan, och jag utgår från att det vi har gjort är tillräckligt. Biståndsarbetarnas rätt till barnbidrag skall ju gälla från årsskiftet, och frågan är om skrivelser kan behandlas dessförinnan. Även om man inte behöver vara så byråkratisk i det här sammanhanget, kan ju ärendena dra ut på tiden. — Nog om den saken. Ingemar Eliasson var också inne på definitionen av begreppet missionär. Det visar hur svårt det kan vara att göra definitioner och avgränsningar. Jag utgår från att man inte tolkar begreppet missionär alltför snävt. Då skulle nästan alla missionärer undantas, eftersom de utför mycket av praktiskt arbete — det vet både Ingemar Eliasson och jag liksom många andra här i kammaren. Men om det blir så att begreppet biståndsarbetare är det tillämpliga, då finns ju faktiskt möjligheten att gå över SIDA. Det är egentligen poängen med vårt förslag. Jag skulle kunna tänka mig att om reservationen bifölls på den här punkten, skulle det uppstå ganska många tvister. Man får då ingen möjlighet att göra en skälighetsbedömning, vilket man faktiskt kan göra i de fall bidragen går över SIDA. Jag upprepar att vi får följa den här frågan och se hur tillämpningen av reglerna utfaller. Om det blir svårigheter, får vi återkomma.
Herr talman! Med anledning av att Ingemar Eliasson har föreslagit att man inte skall ha någon tidsbegränsning alls för barnbidragsutbetalningar vid utlandsvistelser vill jag understryka att det förslag som moderater och centerledamöter har lagt fram i reservation 1 inte innebär någon försämring i förhållande till nuläget. För den kategori som arbetar inom kyrka, mission och ideella organisationer blir det inte någon försämring eller förändring. Vi har ansett att det är orimligt att helt slopa tidsbegränsningen. Vi menar nämligen att förutsättningen för att betala ut bidrag enligt svensk lagstiftning måste vara kopplad till någon form av bosättningsbegrepp eller vistelsebegrepp som tillämpas i Sverige. Inom ramen för vår reservation finns en täckning för en sådan koppling till bosättningsbegreppet, också inom ramen för skattelagstiftningen. Vi har inte kunnat gå med på ett förslag som innebär att i princip ingen annan bindning till landet finns än svenskt medborgarskap. Det betyder alltså att man kan vistas utanför landet hur lång tid som helst inom ramen för den tid som gäller för barnbidragsutbetalningen, men ändå få barnbidrag i enlighet med de principer som tillämpas här hemma. Jag tror inte att någon ideell organisation egentligen är besviken över att vi fortsätter i enlighet med de principer som vi hittills har haft. Man har nog förståelse för att det också måste finnas begränsningsregler i den gällande konkreta lagstiftningen på denna punkt. Vi kan inte släppa fältet helt fritt, även om det i och för sig inte är så många som berörs i detta sammanhang.
Herr talman! Får jag först säga till Evert Svensson att det är både onödigt och litet bekymmersamt att överlåta åt regeringen att definiera vad som menas med missionär. Det framgår av propositionen att regeringen inte riktigt är insatt i vare sig missionsarbete eller annat biståndsarbete. Det hade kanske varit tryggare om Evert Svensson och jag hade kommit överens om definitionen. Det allra bästa är naturligtvis att behandla alla som är anställda i utlandstjänst av svenskt trossamfund eller svenskt biståndsorganisation lika. Endera skulle SIDA ha fått betala ut ett belopp motsvarande barnbidraget till alla eller så skulle de ha fått barnbidrag utan vidare spisning. Men att föra präster och missionärer till en grupp och övrig personal till en annan grupp liknar ingenting, utan det är principlöst. Jag måste säga att utskottets värderade vice ordförande har gjort en lovvärd insats för att försöka korrigera de brister som finns i propositionen på denna punkt. Detta är den väg vi har valt, säger Evert Svensson. Man kanske kunde säga att det var så här långt han fick regeringen med sig denna gång. Jag hoppas att fortsättning följer och att det så småningom, när det finns möjlighet att följa upp erfarenheterna, går att få till stånd en mera ordnad och rättvis lösning på dessa frågor. Att det inte finns något tillkännagivande är en formell brist. Det tillkännagivande som finns i propositionen avser naturligtvis den skrivning som står där och inte den som står i utskottsbetänkandet. Därför hade det varit naturligt att också ha med ett tillkännagivande. Jag hoppas att det kommer fram till regeringen på annat sätt. Till Göte Jonsson vill jag säga att vi vill ordna upp detta problem på ett likartat sätt, med den skillnaden att c och m sätter en tidsgräns. Det är riktigt att det inte innebär någon försämring i förhållande till nuvarande ordning, men det innebär inte heller någon förbättring. På den punkten är faktiskt de berörda organisationerna och deras anställda en smula besvikna. Med mitt förslag, som också finns i reservationen, hade man kommit ifrån det krångel och det godtycke som nu kan förekomma i fråga om gränsdragningen. Göte Jonsson anlägger en något formell syn på detta, i stället för att utgå från den praktiska verkligheten. Jag vill ändå säga till Göte Jonsson, att för den händelse min reservation skulle falla och c-m-reservationen står kvar kommer jag att stödja den i en slutvotering.

Herr talman! Jag skall helt begränsa mig till socialutskottets betänkande 10 om förlängt bidragsförskott för studerande. Det är viktigt att lägga märke till att utskottet är helt enigt i huvudfrågan, dvs. att vi skall utsträcka rätten till bidragsförskott för ungdomar som alltjämt går i skolan så, att den avser också den som har fyllt 18 år. Det är inte märkvärdigt att enighet har kunnat nås om detta. Det är en ganska självklar följd av en utveckling som har pågått länge. Ungdomar går längre i skolan nu än förr. Jag tror att de flesta av oss är övertygade om att gruppen ensamstående med barn i den övre skolåldern hör till de värst utsatta av de många barnfamiljer som i dag har det svårt. Det är glädjande att alla har kunnat enas om detta. Skillnaden mellan utskottsmajoritetens förslag och reservationen gäller enbart ikraftträdandebestämmelserna. Man bör då också lägga märke till att de positiva och negativa följderna av riksdagens beslut är lika i båda fallen. Det gäller bl.a. beträffande kostnadsökningen. När alltihop är färdigt kommer det med nuvarande beräkning att för helt år kosta 40-41 milj.kr. mera än f. n. Det gäller också beträffande de krångligheter som otvivelaktigt uppstår för en del av de berörda. Det är ju fråga om ett bidragsförskott som precis som ordet säger är ett förskott på ett annat belopp, nämligen det belopp som barnet har att fordra av den underhållsskyldige föräldern. Det är klart att i den mån det i dag inte finns ett underlag i form av ett avtalat eller utdömt sådant belopp, så hänger i viss mån förskottet i luften. Detta gäller med båda ikraftträdandereglerna, oavsett om vi låter systemet träda i kraft för hela gruppen i åldern 18-20 år nu den 1 januari eller väntar och låter systemet träda i kraft successivt under loppet av tre år. Skillnaden blir att om vi sätter hela skutan i sjön på en gång — vilket man f.ö. helst bör göra med skutor, annars går de sönder — får vi kostnadsökningen på en gång. Det blir alltså en engångsökning under loppet av två år av utgifterna för bidragsförskott. Därefter är de två systemen parallella. Det finns således otvivelaktigt nackdelar. Vad är då fördelen med att låta hela systemet träda i kraft på en gång nu den 1 januari 1985? Ja, det är en rättvisefördel. Vi brukar mycket sällan, när vi inför nya trygghetssystem eller reformerar de gamla på det sättet att nya grupper kommer in och får nya förmåner, låta systemet träda i kraft så burdust att man får en mycket skarp gräns mellan dem som får och dem som inte får vara med i systemet. Vi brukar ordna till övergångsregler som ger oss en mjukare övergång. Det är det som man enligt propositionens, av reservanterna tillstyrkta, förslag här inte har gjort.

Det handlar om över 700 kr. varje månad, som Evert Svensson talade om. Detta är litet för slumpartat för att vi skall kunna anse att det är rättvist. Att bli av med den orättvisan — det har jag tyckt som motionär, och det har utskottsmajoriteten tyckt när man skrivit betänkandet — är värt ett visst pris. Det priset blir en högre kostnad nu omedelbart för de första två åren. Hur mycket högre vet vi egentligen inte. Utskottet har självt beräknat den till 21 miljoner utöver de 4 miljoner som regeringen beräknat för sin trögare start. Det kan vara rätt. Jag tror emellertid att det är räknat i överkant. Som alla väl insatta vet är detta ett s.k. förslagsanslag. Det betecknas så just därför att vi inte i förväg kan säkert veta hur mycket pengar som egentligen går åt. Vi betalar ju ut efter normerna, och sedan får det gå åt så mycket som behövs. När man kommer upp i årsklasserna 18, 19, 20 år är det ju så att ungdomarna blir mer tunnsådda i gymnasieklasserna ju äldre de är. Det är fler 18-åringar än 19-åringar och fler 19-åringar än 20-åringar som går kvar i gymnasiet. Ju närmare den övre gränsen på 20 år vi kommer, desto färre blir det rimligen. Men jag vill inte bestrida att beräkningen kan vara rätt. Jag vill bara säga att för egen del är jag inte så väldigt bekymrad. Man skall aldrig tycka att 21 miljoner är småpengar och försumbara belopp —-alls icke. Men i varje fall vi moderater tycker oss nog ha levt upp till de krav vi alla lever under, att anvisa motsvarande besparingar om man ikläder staten nya utgifter. Det finns inte med i detta betänkande, men det finns på så väldigt många andra ställen. Under de allra närmaste veckorna får vi fler ärenden som är nära släkt med det som vi just nu behandlar och där i varje fall vi kommer att föreslå utgiftsbegränsningar som väl täcker den merutgift under 1,5 å 2 år som det här blir fråga om. Vad det sedan gäller krånglet är det naturligtvis inte roligt för den underhållsskyldige pappan — det finns en och annan mamma också, men oftast är det ju fråga om pappor — som räknar med att han nu är fri från den börda han burit i 18 år att ett halvår senare upptäcka att han alls icke är fri. Det är bara det att samma fördömelse i så fall drabbar även reservanternas förslag, fast i något färre fall. Det går alltså omkring ett antal underhållsplik tiga fäder i Sverige i dag, som har räknat med och riktat in sig på att de från den 1 januari är fria. En sådan pappa säger kanske: ”Jag har åtagit mig att betala till dess barnet blir 18 år, och nu är det färdigt; nu är jag fri.” Men även reservanterna tycker att de fäder som har barn som fyller före årsskiftet får finna sig i att få sin underhållsplikt utsträckt. Det är alltså ingen principskillnad i detta fall. Man kan alltid tycka att ett besvär blir värre, om det mångfaldigas. Men vi har tyckt att det priset får vi betala för att få ett rättvisare system. Märkvärdigare än så är det alltså inte. Vi är alla helt överens om att rätten till bidragsförskott skall utsträckas. Vi är överens om att det inte får ta hur lång tid som helst innan en sådan här reform börjar fungera. Jag tycker och utskottsmajoriteten tycker att alla som över huvud taget är berörda skall komma in i systemet på samma gång, nämligen den 1 januari. Regeringen har i sparsamhetsnit eller av ängslan för administrativa komplikationer ansett att vi nu skall ta in ungefär en femtedel och sedan släppa in ytterligare en femtedel av dessa två årgångar varje halvår framöver.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

Herr talman! Jag skall replikera mina två meddebattörer. Först till Nils Carlshamre, min bänkkamrat från Bohuslän. Det här är en fråga om pengar. Som det sades i den andra debatten om de 19 miljonerna är det lätt att spara i teorin men svårare att spara i praktiken. Här är det ju inte fråga om att dra in på utgifter utan om att bromsa en utgift på 41 milj.kr., vilket är en engångssumma och som systemet så att säga växer ifrån. Dessa pengar är inte att nonchalera. Det här har betecknats som en rättvisefråga. Här blir det ju alltid fråga om gränsdragningar. De som varit med hela tiden förut — ett år tidigare — får inte del av detta. När man inför en ny reform måste man alltid dra en gräns. Men vad jag tycker är en svårighet — jag framhöll det tidigare, och Nils Carlshamre replikerade på det — är retroaktiva avtal, liksom retroaktiva domar. Sådana kan man ha i teorin. Det ger föräldrabalken oss möjligheter till — ända upp till tre år. Däremot kan man inte få bidragsförskott för mer än tre månader tillbaka efter det att man har ansökt om sådant. Men i vilket fall som helst finns det teoretiska möjligheter. De har i stort sett kommit till därför att det kan ta lång tid att fastställa faderskap. Då har man sagt att man bör kunna gå tillbaka så långt som tre år. Men här är det fråga om ett för vederbörande avslutat kapitel. Det hela kan ha varit avslutat i över ett år, nästan två år. Kommer man så långt förmodar jag att den som är underhållspliktig ger upp. Det kan väl bli fråga om att gå tillbaka från noll till skall vi säga ett och ett halvt år. Jag skulle förmoda att det river upp många sår. Man har i dessa fall alltså sagt att saken nu är avslutad, och så blir det fråga om en ny process. För oss har detta just i detta avseende varit en allvarlig fråga. Det framgår också av skrivningen i propositionen att man där resonerar på samma sätt.
Herr talman! Det är inte alltid så lätt att skilja mellan teori och praktik. Det är lätt att spara i teorin och svårt i praktiken. Här tycker jag nästan att det är tvärtom. Det är inte särskilt svårt att spara i praktiken, men börjar man titta på den bakomliggande teorin ser det fullständigt stolligt ut. Då får vi den här orimliga orättvisan. Det är klart att man måste dra gränser. Evert Svensson antyder att det kan finnas sådana som har lämnat systemet ännu mycket tidigare. Visst kan det vara så. Jag skulle kunna säga: Varför får inte de som uppbar bidragsförskott till för tio år sedan vara med? Jag skulle kunna lägga gränsen på molnfri höjd vid pensionålder, eller något sådant. Men det är inte detta det handlar om. Det handlar om att det för rätten till det förlängda bidragsförskottet uppställs två kriterier: det ena handlar om ålder, tiden mellan 18 och 20 år, och det andra handlar om den faktiska situationen att gå i skolan. Av dessa två måste rimligen det att man alltjämt går i skolan, är beroende av sin ensamförälders ekonomi och inte tjänar pengar själv vara det avgörande, inte det förhållandet att man händelsevis har kommit att använda ett år mer eller mindre under sin hittillsvarande skoltid eller att man råkar vara 18 eller 19 år när man går i fjärde årskurs i gymnasiet. Det väsentliga är att man tillsammans med kompisarna i samma situation går i just den årskursen och skall försöka gå igenom den. Det här kriteriet måste ta över ålderskriteriet. Då är det i praktiken lätt att säga att vi får ta den hänsyn som krävs. Men börjar man titta på teorin, då blir det orättvist och stolligt.

Herr talman! Den framtiden är mycket näraliggande. Det finns några tusental föräldrar som kan svara på den frågan den 2 januari.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 6 behandlas bland andra frågor även regeringens förslag om ett stöd motsvarande bidragsförskott till ensamstående adoptivföräldrar. Jag har i motion 1984/85:100 yrkat avslag på det förslaget i propositionen. Frågan om bidragsförskott till ensamståendes adopterade barn har behandlats av ensamförälderkommittén som en delfråga tillsammans med en lång rad andra frågor. Kommitténs majoritet kom fram till att förorda ett sådant bidrag till adoptivbarn, dock efter viss vånda, vilket framgår av texten i kommittébetänkandet. Som ledamot av ensamförälderkommittén har jag reserverat mig för avslag på förslaget om ett särskilt bidrag till barn som adopterats av ensamstående. När nu förslaget ändå kom till riksdagen i proposition 1984/85:39, har jag motionerat om avslag på förslaget. Mitt avslagsyrkande grundas på flera skäl. Först och främst beräknas kostnaden i inledningsskedet till ca 3 milj.kr. per år. Jag menar att det måste finnas mycket starka skäl för att utöka antalet bidrag i det rådande ekonomiska läget. Enbart kostnaden är alltså ett skäl för avslag. Vi hörde i debatten nyss att Evert Svensson sade att det är klart att man inte kan lämna bidrag utan vidare i det trängda ekonomiska läge vi har, med tanke på förlängt bidragsförskott för studerande. Det förslaget skulle kosta ungefär lika mycket i engångskostnad som det nya bidragsförskottet till adoptivbarn skulle kosta på sex år. Skillnaden är att bidraget till barn som adopterats av ensamstående är en kostnad som finns kvar för framtiden och som ökar år för år. I detta sammanhang säger inte utskottet någonting om att man inte kan lämna bidrag i detta trängda ekonomiska läge, och det tycker jag är överraskande. Men ännu starkare är de principiella skälen mot detta nya bidrag och de konsekvenser det för med sig. Varför skall det vara ”ett stöd motsvarande bidragsförskott” eller ett ”särskilt bidrag till vissa adoptivbarn”, som det kallas i lagtexten? Det är ju fråga om bidragsförskott — fast till barn som inte skall vara berättigade till bidragsförskott!

Propositionsförslaget skall också ”väsentligt motsvara bidragsförskott och i tillämpliga delar följa samma regler som bidragsförskott”. Jag har inte funnit någon punkt där det föreslagna bidraget avviker från vad som gäller för bidragsförskott. Det är alltså fråga om ett bidragsförskott. Därmed har innebörden i lagen om bidragsförskott förlorat sin betydelse, och lagen måste iså fall omarbetas om man skall följa det särskilda yttrande i ensamförälderkommitténs betänkande som jag nyss läste upp. Jag har både i reservationen till utredningen och i min motion i anledning av förslaget frågat varför stödet — om det skall ges — bara skall utgå till vissa adoptivbarn. Varför skall bara de barn som adopterats av ensamstående ha detta stöd? ”Varför inte vi”, kan två makar som adopterat fråga. Och man kan fråga: Varför inte alla barn? Jag menar också att propositionens förslag i hög grad diskriminerar äktenskapet. I lagförslaget sägs redan i 1 § att bidraget skall utgå till ”barn som är adopterat av endast en person”. I 2 § talas det om att ta emot utländskt barn ”i syfte att ensam adoptera det”. Däremot gäller inte lagen om ”adoptionen har avsett eget eller makes barn eller makes adoptivbarn”. Förslaget går alltså ut på att stimulera ensamstående att adoptera barn, men det diskriminerar makar. Jag menar att strävan måste vara att barn skall växa upp med en far och en mor, alltså med två föräldrar. Att barn växer upp med endast en förälder måste även i fortsättningen ske undantagsvis när det av olika omständigheter inte kan undvikas. Men vi skall inte gynna ensamboendes adoptioner och missgynna makars adoptioner. Jag har tagit upp dessa frågor i min motion, men jag vill påstå att utskottet inte har sakbehandlat motionen. Svaret som socialutskottet ger besvarar på intet sätt de invändningar som jag har tagit upp i min motion. Utskottets skrivning är förbryllande och ger intryck av att man egentligen inte vill bifalla propositionen, men att man ändå ser sig nödd och tvungen att göra det. Utskottet skriver följande: ”Som utskottet framhöll redan i betänkande SoU 1983/84:16 kan det i och för sig diskuteras om det lämpligaste sättet att ge adoptivbarn till ensamstående ett likvärdigt ekonomiskt grundskydd är att på ett eller annat sätt utsträcka reglerna för bidragsförskott. Det kan sålunda erinras om att det inte endast är barn som adopterats av ensamstående som i dag inte kan få bidragsförskott. Som framhålls i propositionen måste dock utgångspunkten för samhällets stöd vara barnets bästa. Det föreslagna nya stödet till barn som adopterats av ensamstående ger dessa barn ett ekonomiskt grundskydd som de f.n. saknar.” Men hur går det för alla de andra barnen som man talar om och som inte har detta skydd? Jag tycker att utskottets resonemang är väldigt förbryllande. Jag skall ta ett exempel för att försöka visa hur detta bidragsförskott för ensamstående som adopterar kommer att verka. Låt oss anta att en ensamstående kvinna adopterar ett barn. Hon får då bidragsförskott. Samtidigt adopterar två makar ett barn. De får dock inget bidragsförskott. Om den ensamstående kvinnan gifter sig ett par år senare får hon behålla sitt bidragsförskott. Makarna som var gifta redan när de adopterade får däremot inget. Här uppstår den situationen att två gifta par som båda har ett adopterat barn behandlas olika. Orsaken är att den ena hade adopterat före giftermålet, och den andra hade gjort det tillsammans med maken efter giftermålet. Om vi antar att den kvinna som hade adopterat innan hon ingick äktenskap skulle avlida, så får hennes efterlevande make behålla bidragsförskottet. Det står nämligen på s. 33 i propositionen att ”bidraget betalas ut även om adoptivföräldern har skiljts från vårdnaden eller avlidit”. Men om samma sak skulle hända i det andra fallet får den efterlevande fortfarande ingenting, eftersom lagen enligt 1 § inte gäller för ”eget eller makes barn eller makes adoptivbarn”. Även i en sådan situation kommer alltså två i övrigt helt lika fall att behandlas helt olika. Det gäller också stora pengar, eftersom ett helt bidragsförskott nu motsvarar över 8 000 kr. per år. Dessa och andra konsekvenser har utskottet inte på minsta vis berört i sitt betänkande. Jag tycker att det är uppseendeväckande och upprörande. Detta tillsammans med att min motion inte har sakbehandlats i utskottet är skäl nog för att hela ärendet borde återvisas till utskottet för förnyad behandling. Men jag skall nöja mig med att yrka bifall till min motion 1984/85:100, och jag ämnar begära votering på mitt yrkande i motionen, vilket innebär avslag på den del av propositionen som avser införande av ett stöd motsvarande bidragsförskott till ensamstående adoptivföräldrar. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 100.
Herr talman! Jag vill bara till Allan Åkerlind säga att jag menar att det finns flera skäl för att också låta adopterade barn till ensamföräldrar få del av bidragsförskott eller motsvarande. Det kan finnas sådana formella invändningar som Allan Åkerlind här anför, men då tar en annan princip över, nämligen den att alla barn i Sverige skall ges ett likvärdigt ekonomiskt grundskydd. Därför föreslås det i propositionen, och därför är utskottet enigt på den punkten, att ett bidrag som motsvarar bidragsförskottet skall införas. Detta är ett uttryck för att det är barnens bästa som står i centrum. Att skilja på barn och barn är varken mer eller mindre än ett cyniskt resonemang. Herr talman! Jag yrkar avslag på bifallsyrkandet till motion nr 100.
Herr talman! Utskottets ordförande säger att alla barn i Sverige skall ges ett likvärdigt grundskydd. Men om man går in för detta, skall man ha en vårdnadsersättning som är lika för alla. Vad jag här pekade på var att man gör en halvmesyr. Man ger till en del av de ensamförälderbarn som nu står utan bidragsförskott. Det finns alltså grupper som står utanför. Samtidigt skapar man emellertid mycket stora orättvisor mellan olika grupper. Det var detta jag påvisade i mitt anförande.

Herr talman! Varje år kommer det mellan 1 500 och 2 000 adoptivbarn till Sverige. För dessa barn innebär adoptionen att de får föräldrar som bryr sig om dem och ger dem kärlek och omsorg. Om dessa barn inte blivit adopterade hade de antagligen fått stanna kvar på ofta mycket torftiga barnhem med brist både på materiella resurser och känslomässig och intellektuell stimulans. Vi kan alls inte lösa problemet med alla de miljoner övergivna barn som finns i u-världen genom internationella adoptioner. Men för några få av dessa barn innebär ändå en adoption att de får en chans att växa upp under goda villkor. Internationella adoptioner innebär också en möjlighet för föräldrar att få det barn som de längtar så mycket efter. Det är viktigt att vi kommer ihåg att det finns två parter i adoptionsprocessen. Det handlar dels om barn som söker föräldrar, dels om föräldrar som söker barn. Det förslag till förändrad lagstiftning om internationella adoptioner som utskottet står enigt bakom bygger på den reformering av adoptionslagstiftningen som beslutades 1979 på förslag av den dåvarande folkpartiregeringen. Den reform som då genomfördes innebar bl.a. att staten skall ha en övervakande roll och att de internationella adoptionerna i huvudsak skall ske genom ideella organisationer som auktoriseras för detta ändamål. Både för barnens och för föräldrarnas skull är det angeläget att adoptionerna sker under former som är betryggande. Adoptioner som sker under olagliga eller oetiska former skadar adoptionsverksamheten i stort och kan innebära tragiska konsekvenser för dem som direkt berörs. Genom de förslag som återfinns i utskottsbetänkandet uppnås en kontroll även av de adoptioner som sker utan medverkan av de auktoriserade organisationerna. Denna kontroll uppnås genom att socialnämnderna, innan beslut fattas om medgivande för adoption, granskar om det sätt de blivande adoptionsföräldrarna valt för att komma i kontakt med sitt adoptivbarn är lämpligt. Utskottet har särskilt diskuterat de privata adoptioner som sker via de auktoriserade adoptionsorganisationernas kontakter. Det finns där vissa risker för att sådana adoptioner kan leda till konkurrens om barnen, vilket kan medföra ökade kostnader och oetiskt agerande. Det bör höra till undantagen att privata adoptioner förmedlas genom kontakter som en svensk organisation har auktoriserats för. Detta kan uppnås bl.a. genom att de svenska organisationerna träffar avtal med sina utländska kontakter om formerna för eventuell förmedling av barn för privat adoption och genom att NIA, nämnden för internationella adoptionsfrågor, förvissar sig om att den aktuella utlandskontakten verkligen vill förmedla ett barn till de sökande. Utskottet har åter understrukit det angelägna i att kostnaderna för internationella adoptioner hålls på en sådan nivå att en adoption inte blir en möjlighet bara för de ekonomiskt starka. Det är inte första gången som utskottet uttalar detta, men uttalandena har hittills inte lett till några konkreta förslag från regeringen som kan medverka till att kostnaderna hålls nere. Det är, som utskottet påpekar, angeläget med en effektiv kostnadskontroll för att hålla kostnaderna nere. I en reservation till utskottsbetänkandet har jag och Inga Lantz pekat på det oacceptabla i att vissa familjer tvingas avstå från att adoptera på grund av de höga adoptionskostnaderna. En normal adoptionskostnad är i dag mellan 30 000 och 40 000 kr. Adoptioner från vissa länder är något billigare, men det förekommer också adoptioner som kostar 50 000 kr. och t.o.m. mer. Huvuddelen av kostnaderna utgörs av resekostnader för barnet och vårdkostnader i utlandet, vilka är svåra att påverka. Det är därför nödvändigt att en utredning tillsätts för att se över vilka möjligheter som finns att hålla nere kostnaderna. Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte har ställt sig bakom detta krav.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
Herr talman! Får jag börja med att gratulera ensamstående adoptivföräldrar till segern. De har utfört ett hårt arbete för ett rättvist krav. Det är verkligen skönt att se att ett hårt arbete kan leda till framgång. Inte minst känns det förhoppningsfullt inför det ärende som vi nu skall behandla. Vänsterpartiet kommunisterna väckte under den allmänna motionstiden i år en motion med krav på att regeringen skulle utarbeta och lägga fram ett förslag om samhällsstöd till adoptioner. Vi pekade då bl.a. på att detta samhällsstöd kunde utformas som ett lån med en bidragsdel som inte behövde återbetalas. När denna motion behandlades här i kammaren var vi, såvitt jag minns, ganska ensamma om att stödja den. Därför tycker vi att vi har nått en viss framgång när nu folkpartiet har väckt en motion med liknande krav, och givetvis har vi anslutit oss till reservationen i detta betänkande. Motionen från folkpartiet, som vpk alltså stöder, avstyrks av utskottet på ungefär samma grunder som vpk:s motion avstyrktes i våras. Utskottet betonar att de auktoriserade organisationerna själva har anledning att uppmärksamt följa kostnadsutvecklingen och försöka nedbringa sådana kostnader som de själva råder över. Jag tror inte att vi behöver uppmana adoptionsorganisationerna att försöka hålla kostnaderna nere. Det ligger i deras eget intresse att försöka hålla de i dag höga kostnaderna så låga som möjligt. Det är bara det att merparten av kostnaderna beror på resan från det främmande landet och vården och administrationen i barnets hemland. Det är litet svårare för organisationen i Sverige att kunna påverka de kostnaderna. Kostnaden för adoptionen här i Sverige är den mindre delen av utgifterna. Ekonomiskt svaga familjer har faktiskt inte råd i dag att adoptera barn på de villkor som gäller. Familjer som tidigare har adopterat barn har inte råd att skaffa syskon till det barnet. Det finns också en grupp familjer där den ena parten är ofruktsam. När det då av kostnadsskäl är omöjligt att kunna adoptera ett barn, blir man kanske tvungen att i stället tänka sig andra alternativ. Då återstår inseminationer, om det är maken som är ofruktsam, eller provrörsbarn. Det vore intressant att veta vilken inställning de familjer som nu står i kö för behandlingar på fertilitetskliniker, eller som söker insemination och även vill komma i fråga för provrörsbarn skulle ha om adoption vore ett ekonomiskt genomförbart alternativ. Jag tror nog att en hel del av dem skulle välja den formen i stället. Vi tycker därför att det är mycket angeläget att vi snart får stöd från flera partier i den här frågan. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservationen till detta betänkande.

Herr talman! Först skall sägas att genom socialutskottets betänkande nr 5 sätter vi i sjön ett beslut som har förberetts i en utredning och i en proposition. Syftet med detta förslag är att skapa en större säkerhet mot oseriös och oetisk handläggning, mot att oskälig betalning tas och mot de oklara handlingar som finns. Vi vill skapa en större säkerhet inom hela detta område. Det ligger i sakens natur att det är ett oerhört känsligt område. Många parter är berörda, både de organisationer som finns på den plats där man hämtar barnet och organisationen här hemma, liksom de människor som söker barn. Förslaget innebär att förhållandet blir säkrare för socialnämnden och för nämnden för internationella adoptioner samt att vi får en rättsapparat som fungerar. Det som har tagits upp i debattinläggen gäller kostnaderna. Det är klart att viiutskottsmajoriteten också är medvetna om det. Det är inte svårt att förstå att det kan vara besvärligt för många makar och även för ensamstående, som vi har hört tidigare, att få fram de 30 000-40 000 kr. som det här gäller. Eftersom NIA nu har fått delvis nya uppgifter menar vi, och det säger vi även i vårt betänkande, att NIA bör följa kostnadsutvecklingen. Om man finner det påkallat bör man också i detta avseende vända sig till regeringen med sina initiativ. Majoriteten har alltså en stark känsla för de stora kostnaderna och för att det finns människor som har svårt att komma fram med de pengar det gäller. Men vi har inte velat tillstyrka en utredning i detta läge utan vi har velat överlämna den bedömningen åt NIA. Det gäller då den tvåfaldiga bedömningen — dels kostnader, som man kan reducera utan att det ges statsbidrag, dels statsbidragsfrågan, där nämnden för internationella adoptioner bör kunna ta initiativ om den finner det nödvändigt. Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan.
Herr talman! Evert Svensson säger att det är möjligt att driva ned kostnaderna. Jag tror också det, men varken jag eller Evert Svensson har kommit med något konstruktivt uppslag. Jag tror att de organisationer som är verksamma på detta område nog gör sitt bästa för att hålla sina kostnader nere. De har revisorer, föräldrar och medlemmar över sig, som är angelägna om att inte kostnaderna drivs i höjden. Det behövs således ganska mycket fantasi och ingående analys av kostnadsrelationer. Jag utesluter inte att ett visst statsbidrag visar sig nödvändigt för att få ned adoptionskostnaderna till rimliga nivåer — om det inte också i fortsättningen skall vara förbehållet förhållandevis bemedlade människor att adoptera barn. Om Evert Svensson inte tycker att det behövs en utredning och anser att det finns sätt att bringa ned kostnaderna, kanske han vill något antyda hur det skall gå till, så att NIA åtminstone får ett ord på vägen.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att följa upp den motion om en utredning i syfte att minska kostnaderna vid internationella adoptioner som jag och några andra socialdemokrater har väckt. Vad som har hänt under senare år på detta område är en mycket snabb ökning av kostnaderna för de barnlösa familjer som önskar skaffa sig ett utländskt adoptivbarn. Det är fråga om en fördubbling av kostnaderna på några få år. Bakom det ligger kraftigt höjda flygpriser, att adoptionsländerna numera ligger långt borta och att värdländerna kräver allt längre vistelse i landet för att ordna adoptionen. Kostnaderna ligger nu snarare över än under 40 000 kr. för en utländsk adoption. Detta har fått till följd — som såväl Adoptionscentrum som tillsynsorganet statens nämnd för internationella adoptioner har påpekat — att möjligheterna för barnlösa familjer att skaffa sig adoptivbarn har utvecklats i en alltmer ojämlik riktning. Antalet ansökningar om utländska adoptioner har minskat på grund av kostnadsökningarna. Det visar sig att de som faller bort i allt högre utsträckning är familjer med låga inkomster. Par med höga inkomster utgör numera en allt större andel av de adoptionssökande. Men det kan inte få vara så, att plånbokens tjocklek skall vara alltmer avgörande för om ett barnlöst par skall kunna skaffa ett adoptivbarn eller ej. Här måste samhället rimligen vara berett att ställa upp och hjälpa till ekonomiskt. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten avvisar kravet i vår motion om att frågan bör utredas med sikte på att ge ett behovsprövat ekonomiskt stöd vid internationella adoptioner. Det visar att socialutskottet inte har velat inse att detta borde vara en naturlig samhällssolidaritet med en i och för sig ganska liten grupp människor som känner sig hårt drabbad. Vi motionärer hade faktiskt hoppats på en större förståelse, inte minst från utskottets socialdemokrater, bl.a. mot bakgrund av det uttalande i frågan som togs på socialdemokratiska partikongressen. Där sade man: ”Den socialdemokratiska riksdagsgruppen bör —-—- fram till nästa kongress se över kostnaderna vid internationella adoptioner. Översynen skall ske i syfte att sänka kostnaderna och hålla dem på en rimlig nivå.” Nu har man visserligen två år på sig, men skall frågan utredas — och det måste den rimligen —- finns det anledning att starta omedelbart. Det är i och för sig bra att utskottet på s. 11 i sitt betänkande uttrycker en allmän önskan att kostnaderna för att genomföra en internationell adoption skall kunna hållas nere. Men det räcker inte. Kostnaderna är redan alltför höga; barnlösa par med låga inkomster slås ut i allt större utsträckning. Utskottet säger vidare: ”Det gäller — — — att få kontroll över orsakerna till de stigande kostnaderna och noga överväga olika möjligheter till besparingar.” Det är gott och väl, men tyvärr kan nog inte ett svenskt försök till priskontroll på detta område betyda särskilt mycket. De höjda kostnaderna hänger ju samman med flygpriserna, de avlägsna länderna och behovet av en lång vistelse i adoptionslandet, vilket myndigheterna där kräver. Jag tror vi måste tala klartext i den här frågan: Vad som behövs är någon form av ekonomiskt stöd till de blivande adoptivföräldrar som behöver detta. Kontroll över de kostnader som Sverige kan påverka är i och för sig viktig, men det utgör med all sannolikhet bara ett komplement till någon form av ekonomiskt stöd från samhällets sida. Reservanterna från folkpartiet och vpk har enligt min mening inte heller riktigt insett detta. Men eftersom de tillstyrker den socialdemokratiska motionen om en utredning i frågan kommer jag ändå att rösta med dem. Slutligen vill jag bara fråga Evert Svensson hur man skall tolka utskottets skrivning, att man under hand inhämtat att regeringen i årets budgetproposition avser att återkomma till frågan om adoptionskostnaderna. Kan Evert Svensson trots allt utlova en utredning i frågan, skall jag med tacksamhet dra mig tillbaka från vidare polemik med Evert Svensson i den här frågan.
Herr talman! Vad som kommer att stå i budgetpropositionen vet jag inte — vi får avvakta. Vad jag försökte säga i mitt anförande — det tycker jag att Lennart Pettersson borde ha uppmärksammat — var att nämnden för internationella adoptionsfrågor får titta på den här frågan också och se om man behöver göra en påstötning hos regeringen. Jag är helt medveten om att en adoption innebär en stor kostnad och att det kan bli — och redan är — en plånboksfråga. 30 000 å 40 000 plockar man inte fram utan vidare. Men nu fattar vi ett nytt beslut i hela frågan, och då bör vi låta det löpa och låta nämnden för internationella adoptionsfrågor klara ut det här.
Herr talman! Låt nämnden för internationella adoptionsfrågor titta på det här, säger Evert Svensson. Om nämnden finner att kostnaderna är för höga kan den kanske rikta en framställan till regeringen. Jag tror att vi ganska väl vet vad denna statliga nämnd anser i frågan. Nämnden får ju dagligen påstötningar från adoptionsorganisationerna. Såvitt jag förstår har man också fört påpekandena vidare. Men det kan ju vara intressant att lyssna på vad nämndens ordförande har att säga — han har såvitt jag förstår ordet efter mig i den här debatten. Evert Svensson och jag kan nog vara överens om att vi, om man stryker under behovet av kostnadsminskningar på det här området för de ekonomiskt svaga familjerna, i fortsättningen gemensamt kan verka för att en utredning kommer till stånd. Det vore väl en bra uppgörelse, Evert Svensson, eller hur?

Herr talman! Även om det är olika uppfattningar om tekniken när det gäller ekonomin är det ändå glädjande att konstatera att det råder en bred enighet vad gäller principerna om det beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta. Det är också ett mycket välkommet beslut. Många människor har tyvärr ganska vaga begrepp om internationell adoptionsverksamhet, trots att frågan med jämna mellanrum är ett hett debattämne, inte minst i massmedia. Som utskottet konstaterar i sitt betänkande har sedan mitten av 1960-talet omkring 25 000 utländska barn blivit adopterade av svenska föräldrar. Därför är det desto mer angeläget att understryka den breda enighet som råder mellan de politiska partierna om adoptionsverksamheten och om behovet av kontroll av s.k. privata adoptioner. Det gäller inte minst mot bakgrund av kravet på ett tillgodoseende av barnens bästa och då internationella adoptioner faktiskt inte ensidigt är en svensk fråga. Flera länder från vilka barnen kommer har infört totalförbud mot privata adoptioner. Skälet är naturligtvis dessa länders ofta dyrköpta erfarenheter av att vissa adoptioner inneburit barnhandel och annan olaglig verksamhet. För Sverige måste principen självklart vara att inte ett enda barn får komma hit på oriktiga grunder. Om så sker kan det uppstå tragedier för såväl barnen som adoptivföräldrarna och de biologiska föräldrarna. Det förtjänar att understrykas att tillgodoseendet av barnens bästa är grundläggande för svensk barnaoch ungdomsvård. Det måste självfallet gälla även vid adoption av utländska barn. Därför är frågan om kontroll och formerna för den viktig. I dag utövar statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, NIA, denna kontroll genom att bl.a. auktorisera organisationer i Sverige som på ideell grund arbetar med dessa frågor. Hittills har kontrollen av privata adoptioner varit mycket begränsad. Även om de flesta adoptioner som genomförs på privat väg sker på ett tillfredsställande sätt, vet vi att det i huvudsak är inom denna grupp som risker för oegentligheter föreligger. Det är också skälet till att länder som Korea, Thailand, Ecuador, Filippinerna och nu senast Indien har stoppat privata adoptioner. Genom att riksdagen nu slår fast att NIA även skall pröva de privata utländska kontakterna och lämna yttrande om dessa till socialnämnderna, når vi en högre grad av säkerhet.

Därmed minskar också risken för att svenskar blir inblandade i illegal förmedlingsverksamhet i utlandet. Även om andelen privata adoptioner har minskat från ca 40 96 för fyra år sedan till omkring 15 96 i dag, innebär det ändå att ett stort antal, omkring 250 barn i år, adopteras privat. Och det är främst inom denna grupp som risken finns för vad man kanske kan kalla för oetisk verksamhet. Låt mig ta ett konkret exempel. För knappt ett år sedan försökte en svensk medborgare illegalt förmedla barn från Filippinerna. Förhoppningsfulla adoptivföräldrar, som trots NIA:s varningar åkt ner till Manila, tvingades återvända tomhänta hem, utan vare sig barn eller pengar. Och det finns tyvärr fler exempel på hur mindre nogräknade individer använder adoptioner som ett medel att tjäna snabba och stora pengar. När nu, enligt förslaget, socialnämnden efter hörande av NIA lämnar ett medgivande för privat adoption, gäller ett sådant beslut fortsättningsvis dels adoption av barn från annat land, dels vilken kontaktväg som skall användas när de sökande ej går genom en auktoriserad organisation. I detta sammanhang vill jag gärna understryka att de auktoriserade organisationerna gör ett arbete som är av mycket stort värde för samhället. I några sammanhang har de utsatts för kritik för att det skulle vara dyrare och sämre att gå genom en organisation. Jag delar inte den uppfattningen. De helt dominerande kostnaderna — och detta har vi diskuterat tidigare — är likartade, oavsett om man går genom en auktoriserad organisation eller använder sig av privat adoption. Det gäller t.ex. resan, vistelsen i landet, översättningsoch stämpelkostnader och ofta kostnader för barnets vård innan det kommer till Sverige. Finns det någon skillnad i dessa utgifter, så ligger den snarast i att organisationerna kan förhandla fram billigare resekostnader och lägre kostnader för vistelsen i landet. Däremot tar organisationerna ut främst anmälningsoch administrationsavgifter. I dessa avgifter ingår organisationernas kostnader för service av olika slag till adoptivföräldrarna. De flesta behöver naturligtvis hjälp och stöd såväl före, under som efter adoptionens genomförande. Det stödet får de genom organisationerna. Organisationernas hjälp har naturligtvis ett pris, men jag är inte alls säker på att privata adoptioner, vilket ofta påstås, generellt sett är billigare. Alltför många människor har råkat illa ut och tvingats punga ut med fler tusenlappar än beräknat när de försökt genomföra en privat adoption. De ökade kostnaderna för adoption beror i första hand på faktorer som varken NIA eller organisationerna kan råda över. Det gäller t.ex. valutakurser och stämpelavgifter vid andra länders ambassader. Jag hälsar ändå med tillfredsställelse vad utskottet säger om att hålla kostnaderna nere. Det underströks också av utskottets ordförande Ingemar Eliasson, när han sade att vi behöver en effektiv kostnadskontroll. Likaså uttalade Evert Svensson på majoritetens vägnar att man skall göra vad man kan för att hålla kostnaderna nere. Det är bra att man markerar att man lämnar över ansvaret åt NIA att följa verksamheten. Jag skall bara konstatera att NIA har precis samma intresse som man principiellt tycks vara överens om från såväl reservanternas som majoritetens Nr 50 sida, nämligen just att hålla kostnaderna nere. Det ansvar som nu föreslås Onsdagen den pålagt NIA för en aktiv kostnadsuppföljning arbetar NIA med redan i dag. 12 december 1984 Självfallet innebär dock riksdagens beslut, såsom utskottets förslag nu ligger, att NIA kommer att ägna detta än större intresse. Givetvis är man inom NIA Internationella å sin sida också beredd att ta initiativ i de fall där man anser det angeläget. adoptioner Herr talman!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

Herr talman! I den proposition som vi nu behandlar föreslås att vissa högt kvalificerade utländska forskare, som tillfälligt arbetar i Sverige, skall erhålla lindringar i sin inkomstbeskattning under en begränsad tid. Motivet för förslaget är de svårigheter som föreligger att få kvalificerade utländska forskare att arbeta i Sverige i sådan omfattning att de blir skattskyldiga här. Jag kan till stora delar instämma i de skäl som finansministern anför i sitt förslag. Från centern anser vi dock att de skäl som enligt finansministern talar för att särskilda åtgärder vidtas för de utländska forskarna i lika hög grad talar för att åtgärder vidtas även för andra yrkeskategorier. Detta gäller i lika hög grad svenskar som utlänningar. Vårt starkt progressiva inkomstskattesystem leder till sådana konsekvenser att en rad särlösningar har fått tillgripas. Det nu föreliggande förslaget och ett annat förslag från samma utredning om skattelindringar för anställda som belönats för utvecklingsförslag inom företaget är av samma karaktär som de redan tidigare genomförda undantagsbestämmelserna från den Rent allmänt innebär alla dessa redan genomförda eller föreslagna åtgärder att skattesystemet blir mindre rättvist. De utgör alla ett avsteg från den grundläggande principen i svensk skattepolitik, att skatt skall tas ut efter bärkraft. De utgör alla ett illavarslande tecken på att vårt nuvarande skattesystem inte förmår fullgöra alla de uppgifter som det ålagts. Det är framför allt när det gäller skattesystemets förmåga att stimulera arbete, sparande och investeringar som stora brister föreligger. Dessa problem löses inte med fler selektiva åtgärder för att lindra beskattningen för speciella grupper eller verksamheter. Det är i stället nödvändigt att vidta generellt verkande åtgärder. Vi måste gå vidare med ytterligare marginalskattesänkningar. Den målsättning om 50 96 marginalskatt för 90 96 av de heltidsarbetande som uppställdes i 1982 års marginalskattereform måste snarast uppnås. Det är därför angeläget att pröva möjligheterna att uppnå denna maximala marginalskatt för än fler personer. Det är inte möjligt för ett land som vårt med ett betydande utlandsberoende att ha en inkomstskattenivå som i någon högre grad avviker från den i andra länder i vår kulturkrets. Det nuvarande förhållandet leder inte bara till svårigheter att rekrytera utländska forskare till Sverige, utan det leder också till en flykt av kvalificerade människor från vårt land. Denna begåvningsflykt leder till att våra utvecklingsmöjligheter på olika områden hämmas. På sikt leder detta också till sänkt standard. Det nu föreliggande förslaget om skattelindring för utländska forskare underlättar inte rekryteringen i övrigt av kvalificerade människor till svenska företag. Det är inte bara när det gäller forskningsoch utvecklingsverksamhet som det kan vara en fördel att utnyttja utländsk expertis. Ett exempel på andra situationer kan vara anlitandet av utländska rationaliseringsexperter. Vi anser således att det i första hand är generellt verkande åtgärder som bör vidtas. Till dess så kan ske är det nödvändigt att övergångsvis genomföra den typ av selektiv skattelindring som föreslagits i propositionen. Det finns för den här gruppen av inkomsttagare, vilket f. ö. gäller för alla utlänningar som tillfälligt arbetar i Sverige, särskilda skäl att titta på våra regler om arbetsgivaravgifter och sociala förmåner. Det finns goda skäl att anta att utlänningar som mer tillfälligt är verksamma i vårt land inte är särskilt intresserade av de sociala förmåner som erbjuds. Detta gäller framför allt den oftast obetydliga pension som längre fram i tiden kan komma att utgå. Det gäller också för sjukvårdsförmåner, som ofta erhålls på annat sätt. Det finns också skäl att anta att även en del övrig samhällsservice är av mindre intresse för dem som tillhör denna grupp, eftersom de oftast har att lita till privata arrangemang, exempelvis när det gäller skola och barnomsorg. Det kan därför finnas speciella skäl att ha en lindrigare beskattning för dem som endast tillfälligt arbetar i vårt land. Detta måste då gälla för alla — inte bara för vissa, särskilt utvalda forskare. Som anförts i reservationen bör skatteproblemen för forskare och andra som vistas tillfälligt på olika uppdrag i Sverige uppmärksammas bl.a. i förhandlingar om dubbelbeskattningsavtal med andra länder. Dessa frågor aktualiseras i motion 229 från centern. Stig Josefson och jag har i ett särskilt yttrande understrukit vikten av att de här frågorna uppmärksammas i dessa förhandlingar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Det förslag till lindring av inkomstbeskattningen för vissa utländska forskare, vilka skall arbeta i Sverige under kortare tid, som vi nu debatterar ställer verkningarna av det svenska skattesystemet och vårt höga skattetryck i en blixtbelysning. Dithän har vi alltså kommit att vi, för att svensk industri skall få tillgång till den utländska expertis som behövs på särskilda områden, måste göra speciella lindringar i beskattningen för utlänningar. Motsvarande bekymmer föreligger inte då man i utlandet vill anlita svenska forskare som är framstående på sitt område. I andra länder kan man tillämpa samma regler som gäller för andra skattskyldiga i resp. land. Om således regeringsförslaget anvisar en lösning på den ena sidan av problemet — om än en mycket osympatisk sådan — så återstår den andra. Kan vi i längden acceptera att svenska forskare lämnar vårt land därför att skattereglerna och skattetrycket driver dem till detta? Att de nu får det ”generösa” erbjudandet att arbeta skuldra vid skuldra med sina utländska kolleger häri Sverige kommer nog dess värre inte att minska utan snarare öka deras bitterhet över denna orättvisa behandling i skattehänseende. Svensk industri kan inte klara förnyelsen utan tillgång till utländska experter. Den kan inte heller köpa upp denna expertis till kostnader som skyhögt överstiger vad konkurrenterna i utlandet behöver betala. När vi nu alltså från folkpartiets sida accepterar regeringsförslaget måste denna accept åtföljas av en brasklapp. Herr talman! Jag kan inte underlåta att uttrycka bekymmer för den fortsatta utvecklingen av detta problem. Under en tid tillbaka har vi hos inte minst finansministern kunnat spåra en förståelse för de problem som marginalskatterna förorsakar. Finansministern och några av hans medarbetare på departementet har offentligen uttryckt en vilja att göra något åt saken. Efter att i dag ha lyssnat till debatten mellan finansministern och Bengt Westerberg har jag känslan av att finansministern uppenbarligen lagt problemet åt sidan. Möjligen kan det vara så att regeringen låtit de valtaktiska dispositionerna ta överhanden. I så fall måste jag uttrycka besvikelse över att ni socialdemokrater inte tar er del av det opinionsarbete som måste bedrivas för att skapa nödvändig förståelse för fortsatta marginalskattesänkningar. Det behövs också konstruktiva förslag för att finna de lösningar som blir nödvändiga för att inkomststrukturen skall bli acceptabel. Det är beklagligt att socialdemokraterna ställer sig utanför detta arbete nu. Jag har sagt det tidigare, men det finns all anledning att upprepa det i detta sammanhang: Det svenska skattesystemet har liknats vid ett lapptäcke. Det är en slående liknelse. Regeringens ointresse för att göra något åt grundproblemen med vårt höga skattetryck och marginalskatterna oroar mig. Vi har under socialdemokraternas senaste regeringsperiod fått en tendens till särlösningar på skattepolitikens område. Min känsla är att regeringen håller på att sy på ett nytt lapptäcke, där man med litet finare lappar hjälpligt skall försöka dölja de fulaste lapparna i det gamla lapptäcket. Jag vill bara avslutningsvis påpeka, herr talman, att en sådan sykunnighet för oss rakt in i anarki på skatteområdet. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Sverige är på forskningens område ett framstående land, både kvantitativt och kvalitativt. Det är emellertid angeläget att få kunskaper om forskning och rön i andra länder, inte minst på det tekniska området. Därför är ett internationellt forskarutbyte av stor vikt. Både universitet, högskolor och näringsliv försöker rekrytera utländska forskare med goda kvalifikationer. Det framförs då i regel krav på kompensation för utebliven lön i hemlandet och för fördyrade levnadsomkostnader. Forskarlönerna är högre utomlands, och det medför problem, eftersom man inte anser sig kunna betala högre löner här än vad som ges till jämförbara svenska forskare. Bristen på kvalificerade forskare inom vissa områden har också drivit upp lönenivån. Som Bo Lundgren sade har det blivit svårare att rekrytera utländska forskare till uppdrag i Sverige. De vill givetvis inte få en sänkt standard genom att arbeta här. Ett sätt att komma till rätta med de problemen är att ge vissa skattelättnader till särskilt kvalificerade utländska forskare som har tillfällig anställning i Sverige. I proposition 1984/85:76, som vi behandlar i detta utskottsbetänkande, föreslås en skattelättnad genom att 70 96 av lön för anställning eller uppdrag som forskaren är skattskyldig för i Sverige tas upp till beskattning. Andra ersättningar som erhållits under vistelsen här i landet tas inte upp till beskattning, t.ex. för flyttning till och från Sverige, egna eller familjemedlemmars resor mellan Sverige och hemlandet eller avgifter här i landet för barns skolgång. Förmån av fri eller delvis fri bostad skall inte heller tas upp som skattepliktig intäkt. Avdrag skall inte medges för kostnader som täcks av icke skattepliktig ersättning. Underlaget för sociala avgifter reduceras till samma nivå som underlaget för beskattningen. Dessa åtgärder skall, menar vi, kunna underlätta för svenska arbetsgivare att anlita utländska forskare. Men de bör omfatta en begränsad krets, på vilken man ställer höga kompetenskrav. Denna reform får inte medföra att jämbördiga svenska forskare inte anlitas. För att handlägga ärenden som omfattas av denna särlag föreslås att en särskild forskarskattenämnd inrättas. Ordföranden skall vara generaldirektören vid riksskatteverket med överdirektören i verket som personlig suppleant. Nämnden skall f. ö. ha tre ledamöter med personliga suppleanter som utses av regeringen. En av ledamöterna och dennes suppleant skall ha särskilda kunskaper i skattefrågor. De två övriga och deras suppleanter skall ha särskilda insikter i forskningsfrågor, särskilt på de tekniska, naturvetenskapliga och medicinska forskningsområdena och de forskningsområden som är aktuella inom läkemedelsindustrin. Regeringen tillsätter ledamöter efter förslag på personer med särskilda insikter på olika forskningsområden. ordförandena vid medicinska forskningsrådet och naturvetenskapliga forskningsrådet i förening, och förslag för den andra ledamoten skall lämnas av ordföranden i humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, medan förslag till suppleant för denne skall lämnas av generaldirektören vid styrelsen för teknisk utveckling. Man kan förutse att forskarskattenämnden kan komma att få många knepiga ärenden att handlägga, och den kan kalla in ytterligare expertis om det behövs för ärendens handläggning. Eftersom det kan medföra skada för den enskilde om vissa uppgifter som förekommer hos forskarskattenämnden utlämnas, föreslås att ärenden som handläggs där skall omfattas av sekretesslagen. Herr talman! Det råder enighet i utskottet om att tillstyrka propositionen. De borgerliga partierna har med anledning av den väckt motioner med varierande synpunkter på vårt skattesystem. De har enats i en reservation, där man bl.a. förordar att selektiva åtgärder på olika skatteområden bör avvecklas och ersättas med generella skattesänkningar för alla, och man vill att det skall ges regeringen till känna. Utskottet går i detta sammanhang inte närmare in på möjligheter till och effekter av generella begränsningar av skattetrycket. Men utskottet vill framhålla ”att skatterna i de olika länderna bör bedömas med hänsyn till samhällsförhållandena i stort, och att det inte är möjligt att inom en nära framtid åstadkomma väsentliga allmänna lättnader i skattetrycket utan att äventyra landets ekonomi och den sociala välfärden och utan att helt åsidosätta ett allmänt krav på en rimlig fördelning av skattebördorna”. Även om det råder betänkligheter inom utskottet mot att införa särregler för vissa grupper, måste skyndsamma åtgärder vidtas för att landets industri skall kunna behålla sin internationella konkurrenskraft, och för att man här skall kunna få till stånd angelägna forskningsprojekt på områden där omfattande kunskaper finns utomlands. Om detta råder enighet. Vad som står till buds är endast åtgärder av det slag som föreslås i propositionen. Jag vill tillägga att forskare får särskilda förmåner även i andra länder. Det här är inte något unikt på det sättet. Jag har svårt att förstå den uppenbara harm som Bo Lundgren visar över att detta förslag har lagts fram. Jag tycker att man skall vara tacksam för att näringslivets och andra institutioners intressen har tillgodosetts på den här punkten mot bakgrund av vad jag har sagt. Det är också viktigt att svenska forskare kan åka utomlands och forska. Som jag tidigare har nämnt är forskarutbytet viktigt för oss. Herr talman! Frågan om det framtida skattesystemet i sin helhet får vi diskutera i ett annat sammanhang. Med hänvisning till propositionen och vad f.ö. har anförts av utskottet yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Konkurrensen är hård när det gäller kvalificerade och duktiga forskare och experter. Det är helt nödvändigt för vår industri, med det hårda konkurrensläge och det stora exportberoende vi har i vårt land, att industrin har tillgång till kvalificerade forskare och också att vi kan behålla våra egna duktiga forskare. Det är givet att man har nytta av ett utbyte, men vi vill inte för den skull tappa våra duktiga svenska forskare. De skall också ha möjligheter att satsa på fortsatt forskningsoch utvecklingsarbete i vårt land. ; Både i centermotionen och i reservationen visar vi på de åtgärder som är nödvändiga och pekar på att det framför allt är fortsatta reformer av vårt skattesystem som behövs. I första omgången gäller det att skattereformen fullföljs fullt ut, och sedan behövs ett fortsatt arbete för att sänka marginalskatterna.
Herr talman! Bristen på kvalificerade forskare har drivit upp lönenivån, säger Hagar Normark. Men hur kommer det att bli i längden, när svenska forskare missgynnas på det här sättet? Kommer svenska forskare att nöja sig med att arbeta till lägre löner än sina utländska kolleger? Utlänningarna nöjer sig inte med att arbeta i Sverige till väsentligt lägre löner än de skulle kunna få utomlands. Inte kan vi väl förlita oss på någon form av patriotism eller idealism ifrån svenska forskare för att vårt näringsliv skall kunna få tillgång till de forskare som behövs. Det behövs skyndsamma åtgärder, sade Hagar Normark, för att inte äventyra de svenska konkurrensmöjligheterna. Detta instämmer jag i — men de skall inte vara av det här slaget. Ger vi oss in på en sådan här väg, att forskare skall ha speciella förmåner, blir det inte svårt att hitta andra kategorier som behöver samma förmåner. Då hamnar vi i fullständig anarki, när vi på det här sättet skall plocka ut olika grupper som är viktiga för svenskt näringsliv och som skall beviljas skatteförmåner. Det är viktigt att svenska forskare kan åka utomlands och forska, säger Hagar Normark. Ja, visst är det så, men inte skall vi väl driva på en sådan utveckling och formligen driva ut människor med ett skattesystem som är orimligt. Det krävs väl ändå i rättvisans namn att vi har ett skattesystem som gör att alla människor som arbetar i vårt land får samma möjligheter till inkomster. I vart fall skall vi väl inte missgynna svenskar i förhållande till utlänningar.

Herr talman! Jag finner det inte speciellt egendomligt att vi ger förmåner åt särskilt kvalificerade gästforskare. Svenska forskare som åker utomlands får också särskilda förmåner i landet i fråga. Det är således inte riktigt att påstå att det bara är här som man skulle kunna göra något sådant som att ge vissa grupper speciella skatteförmåner. Ingemar Hallenius underströk vikten av ett forskarutbyte och kunskapsutbyte med utlandet. Vi kan inte isolera oss, utan måste ha ett bra utbyte. De borgerliga dundrar och använder stora ord: Sänk skatterna generellt, så är alla problem lösta. Ni kom inte med förslag om generella skattesänkningar när det gällde att införa skattebefrielse för bärplockning eller i samband med reduceringarna av fordonsskatten i vissa områden i glesbygden. Då hjälpte inte ens det! Det finns inget så generellt system att det räcker i alla lägen.

Herr talman! Det är viktigt, som Hagar Normark höll med om, med ett forskarutbyte. Risken är dock att det inte bara blir ett utbyte, utan att vi kommer att tappa forskare, att vi får en forskarflykt. Propositionen är ett bevis på att vi inte kan få hit de bästa utländska forskarna utan att ge dem särskilda skatteförmåner. Ett utbyte är viktigt, men det skall vara ett utbyte och inte något som gör att vi tappar de bästa — Nr 50 krafterna. Onsdagen den Jag vill än en gång peka på att problemet måste lösas på sikt, inte med 12 december 1984 selektiva åtgärder och tillfälliga inhopp, utan med generella åtgärder i vårt
Herr talman! I skattehänseende hanteras svenska forskare, mig veterligt, lika som inhemska forskare i de länder där de arbetar. Det kan finnas stipendier som utgår i vissa fall, men beskattningen blir densamma som andra forskare drabbas av. Jag måste säga, herr talman, att om det lättsinne som Hagar Normark visar isin inställning till detta problem är betecknande för regeringens inställning, är det oroande.

Herr talman! Kjell Johansson m.fl. har läst på dåligt. Det förekommer särskilda skattelättnader i andra länder, t. ex, i Norge och några fler. Om ni läser på hittar ni det. Till Bo Lundgren vill jag säga att det var ni som införde särbestämmelser t.ex. då det gällde att sänka arbetsgivaravgiften i Norrland. Det var ni som införde skattereduktion för bensinskatt. Ni kom inte med några generella skattesänkningar för att lösa det problemet. Det var ni som införde skattefrihet upp till 5 000 kr. för bärplockare. Inga generella skattelättnader hade löst de problemen, såvitt jag kan förstå, annars borde ni ha kommit med förslag till sådana.

Herr talman! Det ärende vi nu skall behandla kan vid första påseende verka harmlöst, men förslaget kan få allvarliga konsekvenser, och det har också betygats av jurister som har konsulterats. I regeringens proposition nr 4 föreslås en ändring av ärendelagen. Ändringen kommer att göra det möjligt för regeringen att föreskriva att ärende om förmynderskap får handläggas av personal som inte är lagfaren. Enligt propositionen gäller detta 35 000 fall om året. Det står helt klart att det torde vara möjligt att delegera vissa typer av förmynderskapsärenden till personal som inte är lagfaren. Den delegation som upptas i propositionen är dock alltför omfattande. Förmynderskapsärenden kan innefatta känsliga och svåra avgöranden som för sin handläggning kräver juridiskt utbildad personal. Denna mening har även framförts av flera remissinstanser. När delegation av denna typ övervägs måste rättssäkerhetsaspekter tillmätas avgörande betydelse. Allmänheten förväntar — och det med rätta — att ärenden vid domstol handläggs med omsorg och skicklighet. En alltför långtgående delegation till personal som inte är lagfaren kan leda till flera felaktiga beslut och därmed resultera i ett ökat antal överklaganden, och då är ju vinsten minimal. I propositionen anförs att mål och ärenden inte bör handläggas av mer kvalificerad personal än nödvändigt. Denna uppfattning delar vi i och för sig. Vi ifrågasätter dock om utrymmet för delegation beträffande förmynderskapsärenden är så stort som görs gällande i propositionen. Vi är också tveksamma till om aktuell delegation verkligen kommer att leda till beaktansvärda besparingar inom domstolsväsendet. En förutsättning för detta är ju att det i nuläget bland personal som inte är lagfaren råder viss brist på arbetsuppgifter. Men enligt propositionen har domstolsverket betonat att arbetsläget i tingsrätterna är mycket ansträngt. Delegationen skulle därmed kunna leda till behov av nyanställning av personal som inte är lagfaren. För att inte statsverkets kostnader skall öka kan det bli nödvändigt att minska antalet tingsnotarier, vilka f.n. handlägger de här ärendena. I föreliggande proposition saknas en analys av dessa frågor. Vi vill också anföra en ståndpunkt av principiell natur beträffande propositionen. Det är väsentligt att riksdagen när den beslutar om en lag har klart för sig vilka konsekvenser lagen får. I detta fall innebär lagförslaget att riksdagen överlåter på regeringen att besluta, vilken omfattning delegationen skall ha. I propositionerna anges endast att försöksverksamhet skall äga rum och att vissa begränsningar av delegationen kan ifrågakomma. Detta ger inte riksdagen tillräckliga möjligheter att överblicka vilka följder lagändringen = Nr 50 kan få. Det är därför nödvändigt att regeringen noggrannare anger, vilken omfattning delegationen skall ha och hur försöksverksamheten beräknas ske. Detta har faktiskt utskottsmajoriteten medgivit i betänkandet genom att uttala att det finns fog för invändningar att riksdagen inte kan överblicka lagstiftning utan detaljerad utformning. Där har man faktiskt givit oss reservanter rätt. den Vi anser också att propositionen tillkommit utan något ordentligt under lag, och det tycker jag är skäl nog att hos regeringen begära ett nytt förslag. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I detta betänkande föreslår utskottet att vissa förmynderskapsärenden skall i den omfattning som regeringen föreskriver få handläggas av personal som inte är lagfaren. Det skall bli en försöksverksamhet, som i stort sett bygger på ett i domstolsverket utarbetat förslag. Det har konstaterats att en stor del av de 35 000 förmynderskapsärenden som handläggs av tingsrätterna är av sådan karaktär att de mycket väl kan handläggas av personal som inte är juristutbildad. Biträdespersonalen, som ofta har lång erfarenhet av sådana ärenden, skulle finna större tillfredsställelsei sitt arbete om de fick delegation att utöver det reella arbete som de utför fatta beslut i en stor del av dessa ärenden av rutinmässig karaktär. Moderaterna har i en reservation yrkat avslag på förslaget i propositionen.

Domstolsverkets förslag har varit ute på remiss hos en rad organisationer, och dessa har framfört vissa synpunkter. Den som läser betänkandet finner att hänsyn har tagits till nästan alla synpunkter som har framförts av remissorganen. Det sägs i betänkandet att det finns en rad frågor av känslig art som inte kan delegeras på detta sätt, och i andra fall bör man vara försiktig med delegationen. Utskottsmajoriteten anser att det i denna försöksverksamhet finns inbyggt ett tillräckligt rättssäkerhetsskydd. Egentligen är det bara nyansskillnader mellan utskottsmajoritetens förslag och reservanternas. De har ju båda sagt att det finns fog för en viss delegation, och det är det väsentliga. Sedan kan det diskuteras hur detaljerat riksdagen skall föreskriva vad som kan delegeras. Sven Munke sade att man inte vet vilka vinster en sådan delegationsrätt kan ge, och han talade om besparingar. Men varken i domstolsverkets rapport eller i propositionen och utskottets betänkande har det talats om några besparingar. I stället har vi talat om de rationaliseringsvinster som kan 161 bli följden. I nuläget finns det inga möjligheter att bedöma om det blir några besparingar. Om nu denna försöksverksamhet skulle uppvisa en liten vinst, Sven Munke, så kan väl inte det vara negativt. Det vore i så fall underligt. Sven Munke undrade vidare om denna delegationsrätt skulle innebära att man måste nyanställa biträdespersonal på tingsrätterna. Det kan det aldrig bli fråga om, vilket mycket väl framgår av domstolsverkets rapport. Ifrågavarande personal handlägger redan frågor som det är tänkt att de skall få fatta beslut i. Det finns alltså ingen som helst anledning att tro att det kommer att bli något merarbete för biträdespersonalen. Sven Munke efterlyste en analys av notariepersonalens sysselsättning på domstolarna. Det står visserligen inget om det i propositionen, men det finns en mycket utförlig bilaga till domstolsverkets rapport där tingsnotariernas situation beskrivs. Slutsatsen i den analysen är att denna delegering av beslutsrätten kommer att påverka tingsnotariernas arbete i mycket ringa mån. Som en positiv sak noteras att tingsnotarierna kan få syssla med litet mer kvalificerade och lärorika uppgifter i sin verksamhet vid domstolarna. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka avslag på moderaternas reservation och bifall till justitieutskottets hemställan.
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande, är det väldigt viktigt i lagstiftningsärenden att riksdagen, som är den institution som skall stifta lagarna, också har möjligheter att överblicka konsekvenserna. Även om Helge Klöver hade många invändningar, har utskottsmajoriteten medgivit att vi har rätt i vår oro för att riksdagen inte kan överblicka lagstiftningen utan en detaljerad utformning. Det tycker vi från vår sida är det minsta man kan begära. Det är dock fråga om mycket känsliga saker, vilket Helge Klöver också berörde, och skall det bli en massa överklaganden så har man inte vunnit någonting. Det är ju helt klart att förslaget har tillkommit i syfte att göra besparingar. Vi har nästan dagligen fått höra att det måste sparas på olika områden. Det är vi positiva till, och det skymmer ingenting. Men här används motiveringen att man skall stimulera viss personal, som skulle få större tillfredsställelse i sitt arbete. Jag har full förståelse för att man skall stimulera folk i deras arbete och låta dem känna tillfredsställelse, men jag tycker inte att man skall stifta nya lagar för det.
Herr talman! Det är ju fråga om en rationalisering och i någon mån en avbyråkratisering, och jag vill ställa frågan: Hur långt tycker Sven Munke att Sveriges riksdag skall gå i detalj när det gäller att lägga sig i vad domstolar och andra verk och myndigheter handlägger? Vi har här i riksdagen till uppgift att skapa de ramar inom vilka man med bibehållen rättssäkerhet kan utföra ett rationellt arbete vid domstolarna. Jag vill påpeka att i våras godkände riksdagen ett betänkande från justitieutskottet som byggde på förslag från rättegångsutredningen om en lång rad av effektivitetsskapande åtgärder. Vi var då helt eniga i utskottet. Det vi nu diskuterar är egentligen en liten sak i jämförelse med en hel del av det som vi fattade beslut om då. Vi har sagt i betänkandet att det är en försöksverksamhet och att vissa saker är av så känslig art att de inte bör delegeras. I domstolsverkets rapport finns mycket väl genomtänkta förslag både när det gäller utbildning för den biträdespersonal som skall handlägga ärendena och när det gäller hur dessa skall handläggas. Det kan inte anses vara ett hot mot rättssäkerheten om en kanslist, som kanske har jobbat i tiotals år och har en lång och gedigen erfarenhet av arbetet, inte behöver underställa ärendena en notarie med sex månaders tjänstgöring vid tingsrätten. Efter sex månader är ju en notarie lagfaren och anses då tydligen enligt Sven Munke vara bättre skickad att ta ställning i dessa rutinärenden. Det gäller ju att avgränsa den grupp av ärenden som delegationen skall avse, och det är helt klart utsagt att det ankommer på regeringen att göra det.